Herr talman! Jag är glad att justitieministern tog upp den senast nämnda frågan, eftersom jag därigenom får tillfälle att undanröja ett missförstånd. Jag kritiserade inte tiden för propositionens avgivande i betraktande av de omständigheter som förelåg. Vad jag ville ha sagt var att när grundlagberedningen skulle så snabbt prestera både regeringsform och riksdagsordning blev det en forcering. Om vi däremot som ursprungligen var avsett bara hade haft att prestera en riksdagsordning och regeringsformen hade kunnat vänta till nästa gång det blir fråga om grundlagsändringar, hade det blivit en lugnare takt för propositionen och för riksdagens delfående av densamma. Jag förstår också att en proposition av den omfattningen inte gärna kan framläggas på kortare tid - därtill försenad av partiledaröverläggningar. Jag vill i övrigt av vad justitieministern sade notera att våra olika åsikter om lagrådet kvarstår. Departementet vill fortfarande inte ha någon granskning av andra lagförslag än sådana där det passar departetssäkerheten och mentet. Den meningen har inte vi. Vi Anser att kvaliteten på lagstiftningen kräver lagrådets granskning av alla betydande lagförslag. I den fråga som justitieministern sedan tog upp, omröstningen i regeringen, har vi också olika mening. Justitieministern sade att det var en märklig tanke. Det märkliga är i så fall grundlagberedningens enhälliga tanke; jag har alltså många medskyldiga i det sammanhanget. Det gör att jag inte känner kritiken så påfrestande. Det är i själva verket en naturlig tanke, och jag vill erinra om att i den brittiska regeringen är omröstning
Herr talman! På tre punkter i justitieministerns anförande skulle jag vilja ha kompletteringar. Jag är glad att justitieministern sade att denna utredning skall bli färdig på det sätt som utskottet skriver i sin motivtext. Det är bra. Men min fråga gällde något mer, nämligen var socialdemokratin och den nuvarande regeringen står i själva sakfrågan. Håller man fortfarande fast vid den linje som för bara några veckor sedan uttrycktes av ledande socialdemokrater, att oppositionens förslag om frioch rättigheter kunde vara ett hot mot sociala reformer och att det var ”formella knep”? Eller anser man att det är värdefullt med grundlagsfästa rättigheter? Om vi får en principdeklaration på den punkten, tror jag att debatten skulle stimuleras. Den andra punkten gällde folkomröstningar vid grundlagsändring. Justitieministern anförde att det skulle fordra en särskild debatt i sak osv. Antag att en majoritet i kammaren driver igenom en vilande författnings ändring, som minst en tredjedel av riksdagen är så mycket emot att man vill ha ut den till folket för omröstning. Varför då inte slita tvisten mellan majoriteten och minoriteten genom att låta väljarna säga ja eller nej till det vilande förslaget vid nästa allmänna val? Då får man ju ett extra skydd mot grundlagsändringar som är övergrepp från en majoritet. Man får en extra möjlighet till medborgarinflytande på grundlagen och en extra stimulans till författningsdiskussion. Den tredje punkten gällde de offentliga utskottsutfrågningarna. Gunnar Helén har tidigare i dag gett exempel på hur sådana skulle kunna användas. Man kunde i inrikesutskottet fråga inrikesministern om regionalpolitiken, i trafikutskottet fråga ut SJ-chefen om nedläggning av järnvägar, i utrikesutskottet ta upp med SIDA principerna för vår u-landshjälp, genom AMS få informationer om ungdomsarbetslösheten osv. Varför, herr justitieminister, skall de fakta som man får fram vid sådana utskottsutfrågningar förbehållas utskottet och endast utskottet? Varför skall vi fortsätta att också vid utfrågningar, som inte gäller militära hemligheter eller utrikespolitiskt sekretessbelagt material, ha hemlighetsmakeri för alla människor utom dem som är i utskottet? Vi har inte fått något svar på den frågan under hela denna dag, fast vi ställt den många gånger. Herr Palme fick frågan av herr Helén; inget svar från statsministern. Herr Johansson i Trollhättan har fått frågan av herr Hernelius och mig; inget svar alls om offentliga utskottsutfrågningar. Justitieministern har fått frågan av mig men det har inte blivit något svar. Därför skulle jag gärna än en gång vilja fråga herr Geijer: Varför fortsätter regeringen att säga nej till en rätt för utskotten att hålla offentliga utfrågningar? Ge ett enda gott skäl för fortsatt sekretess!
Herr talman! Jag kan inte acceptera herr Hernelius” beskrivning av hur vi vill hantera den fakultativa lagrådsgranskningen när han säger att vi bara vill ha lagrådsgranskning när det passar oss. Det må vara herr Hernelius” sak om han vill ge frågan denna polemiska utformning, men jag vill gärna begagna tillfället att säga, att vi ingalunda har några sådana tankar när vi avgör om ett lagförslag skall gå till lagrådet eller ej. Det ligger i själva verket många gånger i vårt eget intresse, herr Hernelius, att skicka ett lagförslag till lagrådet för att slippa just den kritik som kanske är lättare att framföra mot ett lagförslag om detta inte varit i lagrådet — jag menar då kritik av den typ herr Hernelius framförde mot hyreslagsförslaget. Det kan vara svårare att bemöta en sådan kritik när man inte haft förslaget i lagrådet. Det finns alltså inte några andra skäl än de jag angivit. I första hand är det arbetstekniska skäl. Vi måste sovra. För att kunna få fram våra lagförslag till riksdagen måste vi göra en avvägning av vilka som är betydelsefullast och vilka vi kanske kan underlåta att skicka till lagrådet.

Som också utskottet konstaterat innebär propositionen ett förstärkt skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna i förhållande till vad som gäller i dag. I propositionen har vi också utförligt angivit skälen till att man inte utan ingående utredningar kan gå längre än vi hade föreslagit beträffande själva utformningen av förslaget.

Men det kräver av naturliga skäl en tämligen ingående utredning. Det är ju inte så enkelt som att bara fixera dessa frioch rättigheter i grundlagstext ovillkorligt på det vis som herr Ahlmark vill göra gällande. När det gäller tryckfrihetsförordningen är det belysande att det inte har varit möjligt att i grundlag fastlägga en ovillkorlig tryckfrihet. På åtskilliga punkter finns angivet att beträffande det eller det finns möjligheter att göra ändringar i vanlig lag utan att därför rubba själva huvudprincipen. Beträffande folkomröstningsinstitutet har jag gjort en utförlig redovisning. F an om utskottsförhör tog jag inte upp i mitt anförande, men jag vill hänvisa herr Ahlmark till vad som står i propositionen.
Herr talman! Det ledsamma är, såvitt jag förstår, att det inte står någonting särskilt i propositionen om offentliga utskottsutfrågningar. Jag tror det tillhör det område där man bara allmänt hänvisar till grundlagberedningen. Och där står det något om att det skulle kunna störa atmosfären i utskottet, att man inte skall dra in vissa frågor i den partipolitiska kampen osv. Någon egen utförlig argumentering mot offentliga utskottsutfrågningar har inte regeringen kommit med. Gång på gång reser vi i debatten frågan: Varför skulle vi inte kunna öppna utskotten i den del som gäller införskaffande av informationer, alltså fakta och värdeomdömen från experter, företrädare för organisationer och andra? Det skulle kunna stimulera den allmänna diskussionen och även stimulera riksdagens fortsatta arbete i dessa frågor. Jag tycker justitieministern borde kunna ange något skäl för fortsatt sekretess. Det är klart att man kan säga att sekretessen inte behöver motiveras, för den har vi alltid haft i utskotten. Men från en liberal utgångspunkt är det alltid sekretessen som skall motiveras, medan offentligheten inte behöver försvaras om man inte reser starka invändningar mot den. Eftersom regeringen här har vägrat att förklara sig vill jag ställa frågan till den ansvarige justitieministern: Vad finns det för goda skäl att inte öppna utskotten vid utfrågningar som kan dra fram informationer, som allmänheten har rätt att få reda på?

Herr talman! När man diskuterar författningsfrågor brukar det sägas att genomgripande förändringar av en stats konstitution bara förekommer efter krig, revolutioner, statskupper och liknande händelser. Att under fredliga förhållanden genomföra ett reformarbete på det här området är uppenbarligen en både tidskrävande och mödosam procedur. Situationen i vårt land är dess bättre inte sådan att svenska folket med mycket stor otålighet väntar på en ny och bättre författning. När riksdagen åren 1968--1969 tog den första stora grundlagsetappen var det efter många års utredningsarbete, där vitt skilda förslag hade varit uppe till diskussion. De förslag som författningsutredningen på sin tid utarbetade hade knappast några likheter med vad grundlagberedningen så småningom kompromissade sig fram till. Åren 1968—1969 var ju den stora reformen övergången till enkammarriksdagen, och det beslutet togs i god enighet. Om andra inslag i reformen, de treåriga mandatperioderna, den gemensamma valdagen, antalet ledamöter i kammaren och även i viss mån valsystemet, var det ju delade meningar, och detta trots att det förelåg en partiöverenskommelse om huvudlinjerna i förslaget. Det utskottsbetänkande som nu behandlas skulle väl innehålla slutetappen av den aktuella grundlagsreformen. Nu blir det ju inte så. Viktiga frågor föreslås bli föremål för ytterligare utredning. Det gäller grundlagsskyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna, och det gäller väl också vad som nu av vissa skäl förts över till övergångsbestämmelserna m.m. Den relativa enighet som man kunde tala om 1968 är knappast på samma sätt till finnandes nu. Erfarenheterna från vissa av förändringarna får väl avvaktas, innan man blir på det klara med om det som man nu genomför innebär framsteg på alla punkter. Nyheterna i de nu aktuella förslagen är ju ganska få och föga genomgripande. Statschefens ställning har ytterligare försvagats. Man har ju talat om det svenska statsskicket såsom en begränsad monarki. Nu blir det ytterligare en begränsning. Meningarna om huruvida detta var nödvändigt kommer säkert att vara delade inom svenska folket. Även en monark bör dessutom kunna göra anspråk på meningsfull sysselsättning. Att man inte heller nu har kommit fram till likställighet mellan kvinna och man när det gäller tillträde till rikets högsta ämbete får väl anses vara det bisarra inslaget i författningsförslaget. Den hemställan om utredning av denna fråga som återfinns i reservationen 40 vill jag alltså yrka bifall till. Den innebär att denna fråga skall utredas. Regeringsbildningen och regeringsarbetet blir också föremål för nyordning. I övrigt är det, som har påpekats tidigare i denna debatt, mest fråga om att grundlagsfästa vad som nu gäller enligt lag och praxis. Detta innebär självfallet en ökad trygghet. Grundlagsformen innebär ju väsentligen att folket i val får yttra sig om förslagen innan dessa genomförs. Efter dessa mera allmänna reflexioner skall jag gå över till att säga något om ett av de särskilda yttranden som har fogats vid betänkandet. Det gäller det särskilda yttrande som har betecknats som nr 8. Yttrandet gäller grundlagsreglerna om förhållandet mellan staten och kyrkan. I det föreliggande förslaget har dessa förts över till övergångsbestämmelserna. Grundlagberedningen gick ut ifrån att kyrka—stat-beredningens förslag skulle bli föremål för proposition och beslut ungefär så som kyrka—stat-beredningen hade föreslagit. Med denna förutsättning var det helt naturligt att grundlagberedningen valde sin linje. Något klander Nr 110 Tisdagen den Läget har ju förändrats genom att regeringen nu skjutit frågan om stat 5 juni 1973 och kyrka på framtiden. Enligt min mening var detta ett riktigt - ställningstagande av regeringen. Jag delar alltså de synpunkter på denna fråga som statsministern gav uttryck för i går kväll i kammaren. Det fanns inte en sådan bred uppslutning bakom förslaget som krävs för en så radikal brytning med hittills gällande ordning som för detta kan inte komma i fråga. cyrka—stat-beredningens förslag innebar. Kommande reformarbete måste självfallet ske i nära samarbete med kyrkan och kunna godkännas av denna. Så var inte fallet vid detta tillfälle Grundlagsreglerna kommer nu att finnas kvar, även om det blir fråga om övergångsbestämmelser, men i det nya läget är beteckningen övergångsbestämmelser både oriktig och onödig. Stadgandenas grundlagskaraktär förändras dock inte. Vi som står för det särskilda yttrandet vill alltså inte motsätta oss vad som föreslås utan har valt att ge uttryck åt våra synpunkter genom vårt yttrande.

Herr talman! Det principiellt betydelsefulla med förslagen till nya grundlagar är givetvis att en månghundraårig kamp för folksuveränitet nu når sin slutpunkt. Det är en kamp som förts av frihetshövdingar i Dalarna och Småland på 1500-talet, av frihetstidens ständer, av 1800 och 1900-talens liberaler och av den demokratiska arbetarrörelsen. Det är en kamp som mötts av argumentet, att andra än folket självt eller dess valda företrädare bör få fastställa folkets verkliga vilja. Det är en kamp där i tur och ordning kyrkan, kungadömet och aristokratin hävdat sin rätt att besluta å folkets vägnar i stället för att lämna makten till dem som fått folkets mandat. I dag uppträder samma tanke hos den s.k. nya vänstern, när man förnekar den representativa demokratins förmåga att företräda folket och på grund därav sätter sig själv i folkrepresentationens ställe. Lika bestämt som vi liberaler har fördömt och avvisat konservativa argument mot folkstyret, lika bestämt fördömer och avvisar vi i dag nymarxismens angrepp på folkstyrelsen. Låt oss därför hoppas att dagens beslut innebär — för att låna Axel Brusewitz” klassiska uttryckssätt — folkmaktens slutliga seger över herremakt och kungamakt. Kungamaktens politiska inflytande gick i vårt land i realiteten förlorat redan för 50 år sedan. Samtidigt som den allmänna rösträtten förverkligades vann parlamentarismen insteg i vårt statsliv, och den politiska makten gled över från monarken till de folkliga organen. Detta skedde utan ändring av de grundlagsregler som föreskrev att konungen ägde att allena styra riket. Nu föreslås i full enighet att den svenska monarkins funktioner skall begränsas till det rent ceremoniella och att grundlagen icke längre skall ge något politiskt handlingsutrymme för monarken. Även om det medför vissa svårigheter att helt frikoppla statschefen från alla politiska funktioner är detta givetvis en ur demokratisk synpunkt helt naturlig utveckling. Det kan då heller inte vara riktigt att — som sker i moderatreservationen — genom konstgjord andning söka blåsa liv i en del av kungadömets politiska funktioner. Att monarkins symbolfunktion skulle vara avhängig av kungens rätt att underteckna vissa beslut, som han själv inte har varit med om att fatta, är svårförståeligt. Tvärtom tror jag att det är viktigt att man skapar full klarhet i att monarkens roll är begränsad till rent ceremoniella funktioner. Härom rådde ju också full enighet mellan partierna i grundlagberedningen. Det faktum att all beslutanderätt överförs till de inför folket ansvariga organen medför ett behov av vissa helt nya regler. I och med att beslutanderätten på exekutiv ni överförs från kungen till regeringen måste man få regler för beslutsfattandet i regeringen, dvs. för vad som skall ske vid oenighet inom regeringen. Grundlagberedningen påpekade att det fanns två tänkbara regler härvidlag: antingen allmän omröstning eller all beslutanderätt lagd hos statsministern. Grundlagberedningen föreslog för sin del allmän omröstning. Mot den bakgrunden är det milt sagt förvånande att varken regeringen eller utskottsmajoriteten har föreslagit någon regel alls. Hur skall man då göra om man blir oense i regeringen? Om en majoritet inom regeringen t.ex. vill utfärda undantagstillstånd eller utge lösensumma till flygplanskapare, för att nu ta ett aktuellt exempel, men statsministern inte vill det — vad händer då? I värsta fall kan då oenigheten inom regeringen tillsammans med osäkerheten om vad som rent konstitutionellt gäller leda till ett akut och för demokratin riskfyllt krisläge. I bästa fall händer ingenting — dvs. man konstaterar helt enkelt att avsaknaden av regler leder till att inga konstitutionellt bindande beslut kan fattas; då har statsministern i realiteten fått vetorätt. Vad är det då som har förmått regeringen att överge grundlagberedningens linje om allmän omröstning? Den enda remissinstans som åberopas i propositionen är Skånska hovrätten, vars argumentation tas till intäkt för att statsministern alltid måste ha en nyckelställning och att några omröstningsregler därför inte är lämpliga. Dessutom påstås det i propositionen och det upprepades nyss av justitieministern — att sådana här omröstningsregler saknas i de flesta andra länder. Men det är en jämförelse som haltar. I flertalet andra länder är det statschefen som ensam beslutar, och han kan ju inte gärna rösta med sig själv. Det är vidare — tvärtemot vad propositionen påstår — så att man i de fall där regeringen har beslutanderätt, och då den formella beslutanderätten alltså inte ligger på statschefen, normalt tillämpar allmän omröstning. Det gäller t.ex. i samtliga nordiska länder i de fall då statschefen inte kan fungera — bl.a. i Sverige enligt nu gällande regler — och då besluten följaktligen fattas av regeringen. Det finns alltså på den här punkten inte någon vidare hållbar argumentering i propositionen, och utskottet är ännu svagare; utskottet nöjer sig med att konstatera att om en regering anser sig behöva omröstningsregler så står det den fritt att anta sådana. Men om regeringen är oense om behovet av röstningsregler — vad gör man då? Det har utskottet inte tänkt på. Eller har man kanske ändå tänkt på det — fast man inte vill tala om det i klartext? Är inte detta i själva verket ett försök att slå vakt om och stärka statsministerns maktställning? I någon mån bekräftade väl justitieministern det i dag, när han sade att det här systemet ju leder till att statsministern alltid får sista ordet. Det tycker jag är en helt riktig beskrivning av det faktum att man inte i grundlagen inför någon omröstningsregel. Däremot var det för mig totalt obegripligt att justitieministern kunde påstå att det system som vi föreslår skulle få samma effekt. Det är alltså, som jag ser det, statsministern som får ensamrätt och vetorätt genom att inga regler skrivs in i regeringsformen. Det är hans maktställning som skyddas genom dessa regler. Om de reglerna hade gällt i dag, så skulle herr Palme med en lätt travestering av solkonungen i Versailles ha kunnat utbrista: Regeringen, det är jag. Och vad är det för motiv och överväganden som förmått centerpartiets företrädare i utskottet överge den linje man följde i grundlagberedningen, dvs. att samma förfarande som allmänt tillämpas i kommuner och i föreningsvärlden skall gälla också regeringen? Har Ludvig XIV:s statsteoretiska filosofi nu spritt sig även till centern? Herr talman! Ett av de få verkligt nya och verkligt viktiga inslagen i grundlagsförslaget gäller sättet att utse statsminister. Det kan svårligen och väl inte ens av utskottets ordförande uppfattas som en detalj. Här har grundlagberedningen utarbetat ett helt nytt, internationellt unikt system för utseende av regering, som sedan övertagits i propositionen. Denna ytterst viktiga fråga med ett helt nytt förslag ägnas bara två sidor i grundlagberedningens betänkande och en sida i propositionen och har berörts endast av ett litet fåtal remissinstanser. När vi från folkpartiets sida i detalj presenterade en alternativ lösning, valde utskottet att snabbt avföra frågan från diskussion. Det var därför med betydande intresse vi avvaktade vad utskottsmajoriteten nu skulle säga. Kort sagt: Vilka var argumenten? Med hänsyn till den här frågans betydelse och till hur avslöjande utskottsmajoritetens argumentation är på denna punkt måste jag, herr talman, ta en viss tid i anspråk för att analysera problematiken. Utskottet tar upp saken på s. 32 och 33 i sitt betänkande. Man säger där att det av oss, dvs. reservanterna, föreslagna förfarandet kan leda till att riksdagen väljer någon ”som endast har en tolftedel av riksdagens ledamöter bakom sig”. Detta har upprepats av utskottets ordförande i debatten i dag. Ja, det kan bli resultatet av vårt förslag och det kan vara en nackdel, men utskottsmajoritetens egen linje kän i samma termer beskrivas på följande sätt: Valet av statsminister faller på någon som endast har en 349-del av riksdagens ledamöter bakom sig. Propositionens och utskottsmajoritetens förslag innebär nämligen att om det icke avges 175 eller fler nej-röster så väljs den av talmannen föreslagne. Har ni glömt att med ert förslag kan en statsminister väljas med en ja-röst och 348 nedlagda? Har ni glömt det eller har ni inte satt er in i ert eget förslag? Er linje innebär ju att talmannen ensam kan forcera fram ett val mellan att säga ja till en statsministerkandidat som man icke vill ha eller att säga nej till honom och därmed automatiskt få nyval. Då är det väl ändå rätt magstarkt att söka avvisa vår linje med argumentet att det kan leda till att i vissa fall bara en tolftedel står bakom förslaget. Och får jag fråga: Skall man inte läsa propositionen så att om det blir en ja-röst för den av talmannen föreslagne, 174 nej-röster och 174 nedlagda röster, då blir den föreslagne utsedd till statsminister? Jag låter den frågan gå till justitieministern.

Känns argumenten igen? Härskaren som av hävd bör ha all makt eftersom han i oväld och över partigränserna verkar för de goda lösningarna! Hör inte utskottsmajoriteten att man övertagit argument som i århundraden använts mot folkmakten och för herremakt och kungamakt? Ja, herr talman, detta argument är verkligen en relikt från enväldets dagar. Låt mig ställa frågan, inte i första hand till utskottets företrädare, utan till regeringens företrädare: Vilka är era argument för att i den demokratiska författningen bygga in sådana här inslag? Det kan väl ändå inte vara Burkes och Calhouns och kanske Machiavellis statsteoretiska idéer som har varit vägledande? Och får jag låta frågan gå också till centerns företrädare herr Fiskesjö, som jag ser i kammaren och som vanligen hyser en sund skepsis: Skriver också herr Fiskesjö under på dessa floskler? Det har, herr talman, sagts några ord om uttrycket talmansvälde, som jag har använt. Låt mig bara få säga att jag vill gärna ge talmannen ett betydande inflytande när det gäller rätten att styra debatterna i kammaren — på den punkten har jag ingenting emot ett talmansvälde. Men jag vill definitvt inte ha ett talmansvälde som innebär att talmannen får monopol på förslagsrätt när det gäller statsminister. Får jag, herr talman, innan jag går vidare beröra två smärre frågor som har ett principiellt samband med vad jag hittills behandlat, nämligen folksuveräniteten och parlamentarismen. Den ena gäller en föreslagen bestämmelse enligt vilken en domstol kan avsätta en riksdagsman om domstolen finner att vederbörande genom brott gjort sig ”uppenbarligen olämplig för uppdraget”. Jag har försökt se litet på andra länders författningar och kommit till den slutsatsen att inget annat land i grundlag har en bestämmelse om att parlamentsledamot kan avsättas av fristående domstol. Det kan finnas någon författning som jag inte har hunnit tränga igenom, men såvitt jag nu kan bedöma är det här en unik bestämmelse för Sverige. Som jag ser det vore det mera i linje med principen om folksuveräniteten att låta väljarna avgöra om ett brott diskvalificerar en person från riksdagsuppdraget än att låta en domstol avgöra det. När vi nu definitivt överger maktdelningsläran, så finns det väl inga skäl att lägga en ny ”politisk” funktion på domstolarna. Låt väljarna vara suveräna också på denna punkt! Den andra frågan gäller mandatperioden för talman. Majoriteten vill förlänga den med motiveringen att man därigenom förstärker talmannens ställning ytterligare. Som jag tidigare har utvecklat vill vi inte medverka till en förstärkning i den meningen. Vi motsätter oss därför förslaget om treåriga mandatperioder för talmännen. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 14 och 38. Herr talman! Den svenska riksdagens arbetssätt kännetecknas onekligen av en viss långrotning. Vi upplever i detta rum just nu hur den nuvarande riksdagsproceduren leder till debatter som ofta mindre är meningsutbyten än deklamationer, till glest besatta bänkar under behandlingen av viktiga frågor och till långa nattliga sittningar. Det är då inte direkt överraskande att riksdagens verksamhet ute bland människorna väcker förvåning och ointresse, i något fall också misstro. Långtgående enighet tycks emellertid nu råda om att arbetssituationen i enkammarriksdagen är otillfredsställande. Det borde då enligt min mening vara möjligt att med ganska enkla medel råda bot på en del av de nuvarande svårigheterna och därigenom förkorta arbetstiden i riksdagen. Sådana uppslag har framförts i motioner där jag medverkat och i andra motioner. Utskottet har avfärdat dessa uppslag utan att försöka analysera möjligheterna att därigenom lätta arbetsbördan i riksdagen. Jag tror att det hade varit bra om den nu av utskottet föreslagna utredningen rörande riksdagens arbetsformer hade fått till huvuduppgift att se över själva arbetstekniken och inte i första hand överväga sessionstidernas längd. Ändrade sessionstider leder väl lätt till att det blir mindre tid över för ledamöterna till kontakter med yrkesliv, organisationer och enskilda utanför riksdagen. Det viktigaste skälet för att ändra arbetsförhållandena är emellertid ett annat. Riksdagsledamöterna måste få radikalt bättre möjligheter att ta del av och sätta sig in i de ärenden där de skall besluta. Nuvarande förhållanden gör det knappast ens möjligt för de enskilda ledamöterna att sätta sig in i hela det mångtusensidiga material som under kort tid föreläggs dem. Därutöver bör ledamöterna givetvis få tid att studera också annat material som är viktigt för beslutsfattandet, t.ex. debattinlägg och vetenskapliga artiklar. Ett bra sätt att förbättra arbetsförhållandena vore att minska antalet ledamöter i kammaren. I motsats till herr Fiskesjö tror jag att det finns ett klart och entydigt samband mellan antalet ledamöter och den tid som åtgår i kammaren. Om det nu dess värre — som det verkar — blir så att antalet ledamöter i realiteten ökar genom att ett antal ersättare kommer att tjänstgöra, så måste riksdagen själv finna former för att ge ledamöterna mera tid för att skaffa sig den orientering och den vidsyn som måste krävas av parlamentsledamöter. Kanske kan gemensamma ansträngningar av riksdagens informationsutredning och utredningen om riksdagens arbetsformer ge relativt snabba resultat härvidlag. Med den förhoppningen avstår jag från att argumentera ytterligare för dessa åtgärder och avstår också från särskilda yrkanden på de punkter där förslag föreligger om förändringar av proceduren i riksdagsarbetet och hänvisar i stället till mitt särskilda yttrande. Jag hade inte tänkt att i detta anförande gå in på frågan om grundlagsfästande av medborgerliga frioch rättigheter, men jag vill ändå göra en liten kommentar. Såväl herr Fiskesjö som herr Hernelius och herr Johansson i Trollhättan har tagit upp det särskilda yttrande som herr Ahlmark och jag har fogat till utskottets betänkande. Man har varit kritisk mot det och talat om att det är vilseledande och osannfärdigt samt att det hindrar samlande lösningar och ett bra utredningsarbete i fortsättningen. Jag har svårt att förstå det. Det särskilda yttrandet innehåller en beskrivning av arbetet i utskottet och en redovisning av motiven för vårt ställningstagande. Känner ni er besvärade av den beskrivningen av vad som har hänt? Herr Fiskesjö ville ställa vårt särskilda yttrande i kontrast till konstitutionsutskottets berömda memorial nr 1 år 1809. Gunnar Helén återgav i morse ett citat ur det memorialet, och det får bli också mitt svar till herr Fiskesjö. Utskottet ”hade önskat att till någon fullständighet hava kunnat samla upplyste medborgares tankar om grunderna för Sveriges tillkommande statsförfattning innan det bort därom stadga sina egna”. Grundlagsfäderna och Hans Järta beklagade alltså den gången att de icke hunnit låta förslaget gå ut till medborgarna, på remiss eller på folkomröstning eller vad man vill kalla det. Det väsentliga var deras medvetna vilja att höra människorna innan de fattade beslut. Den målsättningen hade vi också i utskottet. Vi lade fram ett förslag i form av en bilaga för att inte därmed bindas innan vi hade kunnat inhämta synpunkter från människorna.

1973 års konstitutionsutskott och dess ordförande anser däremot att en beslutande folkomröstning skulle vara ett väsentligt avsteg från det parlamentariska systemet. Tanken tycks vara att människors medverkan i själva beslutsfattandet skall begränsas till de allmänna valen, medan deras råd kan få inhämtas också vid andra tillfällen genom konsultativa folkomröstningar. Om man däremot enligt vårt förslag och enligt de regler som nu gäller t.ex. i Danmark öppnar möjlighet för beslutande folkomröstning om något så viktigt som grundlagsändringar, då, menar majoriteten i utskottet, kommer det representativa och parlamentariska systemet i fara. Detta är ett farligt misstag. Demokratin innehöll ursprungligen kravet på allas medverkan i samhällsarbetet. Kravet på allas deltagande är centralt i den liberala demokratisynen. Om det representativa och parlamentariska systemet leder till att deltagandet i det politiska arbetet minskar, då måste det representativa systemet reformeras. Annars riskerar man att en av grundtankarna bakom demokratin går förlorad, nämligen att besluten skall växa fram genom öppna debatter, ”styrelse genom diskussion”. Det är alltså för en liberal ingen motsägelse att den representativa och parlamentariska demokratin måste kompletteras med nya former, när människors deltagande minskar eller när deras känsla av utanförstående ökar. Demokratin kan inte överleva om den inte ständigt är beredd att pröva nya former för att stärka människornas insyn i och inflytande över de politiska besluten. Att ge människorna en möjlighet att säga sin mening innan besluten fattas och att vara beredd att verkligen lyssna till alla röster innan man v bestämmer sig har varit och är en utgångspunkt för oss liberaler i författningsfrågor. Då, och endast då, kan vi förverkliga vår idealbild av demokratin, det öppna samhället.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en bagatell. Herr Molin sade att de som avgivit det särskilda yttrandet nr 4 i det sysslar med de egna utgångspunkterna och den egna målsättningen. Hade det varit så hade det varit helt korrekt, men ni nöjde er inte med det, utan analyserade andras intressen eller ointressen. Bl. a. det var felet, herr Molin.
Herr talman! Jag håller med herr Molin om att utskottets motivering för talmannens roll vid regeringsbildningen kunde ha varit elegantare och mera genomsyrad av den sunda och kyliga skepsis som herr Molin sade sig gilla, och som — tycker jag — med fördel kunde prägla arbetet här i riksdagen över huvud taget. Vad man kanske framför allt kunde ha anledning att stilla bedja om är att denna sunda och kyliga skepsis också måtte prägla herrar Molins och Ahlmarks yttranden här i kammaren i fortsättningen. Även herr Molin gick nämligen till våldsamma överdrifter i sitt anförande. Han jämförde Nr 110 - Tisdagen den sådana stora gester och vida rundslag. För min personliga del tycker jag S juni 1973 att det är ganska meningslöst att föra en sakdebatt utifrån sådana utgångspunkter. statsministerns position med Ludvig XIV:s och talade om enväldets dagar. Jag vet inte vad man från folkpartiets sida kan ha för intresse av

ordning m.m. Herr talman! Jag ställde i och för sig frågan till regeringsbänken, men jag har fått några svar från andra håll. Det gör ingenting. Vad finns det för argument för den ordning för regeringsbildningen som föreslagits, som innebär att det bara är talmannen som får lägga fram förslag? Först fick jag svar från herr Fiskesjö. Han tyckte att resonemanget i gammaldags termer om hävdvunnet förtroende för talmannen kanske inte var så särskilt lyckat. Däremot sade herr Fiskesjö ingenting om de positiva argumenten. Det är sådana argument jag efterlyst också från utskottets ordförande. Nu upprepar jag min fråga.

Och om han blir vald, hur vill ni då motivera en sådan anordning, när ni kritiserar oss för att vi framlägger förslag om att en tolftedel av riksdagens ledamöter i exceptionella fall kan genomföra valet? När det gäller beslutande folkomröstning knöt jag an till Hans Järtas memorial därför att där på ett tidigt stadium fanns den tanken utvecklad, att man skall lyssna innan man fattar besluten. Vad vore det för fel, om det grundlagsförslag som i dag ligger på kammarens bord direkt fick prövas av folket den 16 september i år? Vad är det för fel på det? Får jag till sist säga till herr Hernelius, att det särskilda yttrande som har omnämnts är en beskrivning av vårt handlande och våra motiv. Finns det något fel i det särskilda yttrandet? Är det någonting som är inkorrekt i det?

Herr talman! Jag tror inte det jag heller. Jag tror inte att en statsminister skulle bilda regering, om han fick stöd av en trehundrafyrtioniondel av riksdagen. Jag har sagt detta därför att det enda argument som ni har emot vår reservation är att en statsminister under vissa förutsättningar skulle kunna utses med stöd endast av en tolftedel av riksdagen. Jag tror inte att en statsminister skulle tillträda ämbetet i det läget, men jag har anfört detta exempel för att visa hur ytlig och ihålig konstitutionsutskottsmajoritetens argumentation är på den här punkten. Det är en följd av att man inte har velat göra någon egentlig analys av de förslag som har förelegat. Låt mig tillägga att jag inte har någonting emot att talmannen har initiativrätt till regeringsbildningen men att jag är definitivt emot att han har monopol på initiativ.

Herr talman! När man hör herr Molin här i kammaren kommer man att tänka på ”en ropandes röst i öknen”. Därvidlag har han ett högt föredöme. Detta endast sagt som en uppmuntran. Att man har slagit vakt om den svenska monarkin i såväl grundlagberedningen som i propositionen och utskottsbetänkandet är väl inte överraskande men inte desto mindre glädjande. Det hedrar regeringspartiet att man i demokratins namn har frångått gamla doktriner och böjt sig för en förmodad stark folkvilja. Det är tvivelsutan något av socialdemokratins seger över sig själv.

När berömmet nu är utdelat till regeringspartiet och justitieministern, måste också i sanningens namn sägas att deras bekännelse till monarkin inte verkar helhjärtad. Det vill ju till att kunna balansera stridiga viljor inom partiet, och det måste man förstå. Detta kommer också klart till uttryck i det avsnitt där departementschefen talar om vad som bör ske i händelse av att konungahuset utslocknar. Man skall ”utse en riksföreståndare att tills vidare fullgöra statschefens uppgifter. Tanken är att riksdagen skall få rådrum att ta ställning till den framtida statsformen.” Här viftar uppenbarligen departementschefen med en hötapp åt partiets republikaner: Då skall ni få chansen igen. Men hur stämmer det med det tidigare citerade uttalandet att monarkin är en given utgångspunkt om Nr 110 författningen skall få önskvärt stöd i riksdagen och folkopinionen? Tisdagen den Propositionens kluvenhet i denna punkt bekräftas ganska klart av 5 juni 1973 regeringens ovillighet att införa kvinnlig tronföljd. Under en följd avår —— i har vi motionerat om denna s.k. kognatiska tronföljd, som inte vore Ny regeringsform något unikum i monarkiernas krets. Sådan tronföljd finns redan i sex av och ny riksdags Europas åtta monarkier. Kvinnlig tronföljd borde vara en glasklar reform ordning m.m. för en regering som till den grad blivit fixerad vid jämlikhetsbegreppet, att den ibland glömt att individerna inte i alla stycken vill eller orkar vara jämlika därför att gåvorna är olika. Jämlikheten har emellertid blivit mallen i alla tänkbara sammanhang och i synnerhet i förhållandet mellan könen. Men när det gäller rikets främste representant är talet om jämlikhet könen emellan inte längre tillämpligt — inte heller när det gäller tillfällig riksföreståndare. Det är märkligt. Grundlagberedningens tre borgerliga representanter skrev klart och tydligt i sin gemensamma reservation att ”det inte finns något godtagbart skäl att utestänga kvinnliga medlemmar av kungahuset från tronföljd. Full jämställdhet mellan könen bör råda. Nuvarande tronföljares rätt bör dock icke rubbas.” Självfallet bör staten gå före med gott exempel och inte i något sammanhang vara förespråkare för någon könsdiskriminering. Det är märkligt att vårt yrkande avvisas i propositionen och av utskottsmajoriteten utan någon egentlig argumentering. Det har enligt min mening inte framkommit någon ytterligare argumentering i dag. Departementschefen säger i propositionen: ”Likställdhet mellan prinsar och prinsessor beträffande tronföljden kan emellertid knappas anses ha något förnuftigt samband med den demokratiskt betydelsefulla frågan om jämlikhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och samhället i övrigt.” Detta är verkligen ett resonemang som ”övergår allt förnuft”, som det står i Skriften. Jag föreställer mig att en monarks vardag, som är överfylld av skiftande representationsuppgifter, ganska lätt kan upplevas som en bit vanlig slitsam arbetsdag. Månne partiets republikaner kommer att hålla fast vid denna plötsligt uppdykande kungstanke: Ingen kvinnlig statschef. Bara män på presidentposten. Är månne statsministerposten också ett manligt jobb? Det vore bra om vi fick litet mer kött på benen vad man har för motiv för sitt ställningstagande i regeringspartiet. I utskottsbetänkandet finner man bara följande karga sättning: ”Enligt utskottet bör ej någon ändring företas i fråga om tronföljdsreglerna.” Inte minsta motiv, alltså. Herr Johansson i Trollhättan citerade Levins artikel i Dagens Nyheter och sammanställde ärftligheten med likställdheten mellan könen. Han fann den sammankopplingen föga relevant. Det tycker jag att den är i allra högsta grad. Har man en gång tagit ärftlig tronföljd och därmed accepterat ärftligheten, gör man väl inte situationen sämre om man inför kvinnlig tronföljd. Där riskerar man verkligen att bli tadlad för nedvärdering av kvinnan. Självklart skulle full kognatisk tronföljd bli en utomordentlig garant för successionen. Är det detta man fruktar? Varför inte säga det rent ut? Somliga menar att sådan tronföljd skulle bli ett problem. Efter någon generation skulle det vimla av tronpretendenter ute i Europa och på andra håll i världen av de mest skiftande och exotiska slag. Nåväl, det är ju bara en som kan komma i fråga. Framtida generationer kommer därtill att internationaliseras på ett helt annat sätt än vår. Praktiken visar förresten — i de länder där man har kvinnlig tronföljd — att de nämnda farhågorna inte besannats. Vad beträffar successionsordningen skulle jag vilja göra ett tillägg till herr Hernelius” svar till herr Johansson i Trollhättan och säga: Försök att komma igenom den första paragrafen, herr Johansson, så blir det genast bättre. Den första paragrafen är förvisso ålderdomlig, men skall det vara ålderdomligt någonstans i grundlagarna bör det väl vara i successionsordningen, som inte bara skall ange framtiden utan också bevara kontinuiteten bakåt. Den första paragrafen gäller strängt taget bara Karl XIV Johan och kronprins Carl Gustaf. Karl XIV Johan hade det värre än kronprins Carl Gustaf — kungen lärde sig aldrig svenska men det gick ju väl i alla fall. Herr talman! Låt mig övergå från statschefen till den vanlige svenske medborgaren. I regeringsformen kap. 3 § 2 tillförsäkras han rösträtt vid val till riksdagen. I den nuvarande regeringsformen fastslås rösträtt för svenska medborgare utan annan begränsning än den som myndighetsåldern anger. Regeringsförslaget har emellertid ytterligare en inskränkning, nämligen att vederbörande skall vara bosatt i riket. För övriga medborgare hänvisar man till bestämmelser i lag. Liksom grundlagberedningen anför utskottet att valtekniska utredningen undersöker i vad mån man skall kunna vidga kretsen av de utlandssvenskar som skall kunna komma i fråga för rösträtt. Vi har blivit erinrade om det i dag. Men vi anser inte att man har anledning att avvakta denna utredning. Antingen hyllar man principen om svensk medborgares rätt att gå till val oberoende av vistelseort eller också gör man det inte. Det är ingenting man har anledning att utreda. Det är en principfråga. Vad man behöver utreda är hur utlandssvensken skall kunna utöva sin rösträtt, hur nödig kontroll av behörigheten skall kunna tillgodoses osv. Den nuvarande femårsgränsen för utlandsvistelsen är en godtycklig gränsdragning som från det ena valet till det andra kan ge helt omotiverade utslag. Med våra treåriga valperioder finns alla möjligheter för en tidigare väljare att bli diskriminerad just före påföljande valtillfälle. Det måste bokstavligen te sig snöpligt. En hel rad av våra utlandssvenskar är dessutom ytterligt representativa för vårt land inom industri och handel, inom biståndsarbete och nyhetsförmedling. De tar del i svensk politik och svenskt samhällsarbete mer än många hemmasvenskar. Men många av dem har inte möjlighet att rösta till riksdagen. I en tid av tilltagande internationellt umgänge är det verkligen att ta ett steg tillbaka, om man inte i regeringsformen vill grundlagfästa valdeltagandet som en svensk medborgarrätt. Med tanke på de omständligheter som röstproceduren måste medföra för utlandssvensken blir kretsen av dem som röstar ganska snart oberoende av vilka eventuella tidsgränser för utlandsvistelsen man än försöker laborera med. Även fördenskull bör man kunna skriva in principen om rösträtten i grundlagen. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 12 liksom jag i det föregående skulle ha yrkat bifall till reservationen 37. Får jag sedan, herr talman, övergå till ett annat valärende, nämligen prövning av bestämmelserna om valbesvär, RF 3 kap. 11 §. Utskottet förordar liksom propositionen en särskild av riksdagen tillsatt valprövningsnämnd i stället för att som hittills låta regeringsrätten handha uppgiften. Vi finner detta helt omotiverat liksom de argument departementschefen anför och som utskottet upprepar. Man räknar med en ökad besvärsfrekvens och menar att besvärsprövningen blir mer krävande därför att fallen kommer att vara besvärligare, mer komplicerade. Vad det ökande besvärsantalet beträffar torde farhågorna vara överdrivna. Regeringsrätten hade inte något ärende att pröva i samband med 1970 års val, trots att det nya valsystemet då tillämpades. Men det anföres i propositionen som ett motiv för en ny institution att det blir så många prövningsärenden. Skulle sedan fallen komma att bli för svåra för regeringsrätten? Det verkar med förlov sagt som en ringaktning av regeringsrättens ledamöter. Den valtekniska expertis som valprövningsnämnden har tillgång till kan naturligtvis också regeringsrätten ha att tillgå. Det är för oss reservanter både främmande och oriktigt att tillsätta ett slags specialdomstol för rättstillämpning på detta område — prövningen skall ju ha karaktär av rättstillämpning, som departementschefen skriver. Även om man utgår från att ledamöterna beflitar sig om objektivitet, så är det dock otillfredsställande att dessa valärenden skall avgöras av de folkvalda, som själva är beroende av valutgången och av en eventuell valprövning. Valprövningsnämnden skall ju också i förekommande fall pröva riksdagsmannens och ersättarens behörighet. Nej, herr talman, här är man ute på farlig väg. Här är en sammanblandning av den lagstiftande och den dömande makten som är främmande för vår rättstradition. Valbesvär skall prövas på ett strikt juridiskt sätt efter lagens grunder, det måste vara ett rättmätigt krav.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 Vad gäller befordringsgrunderna vid tillsättning av statlig tjänst vill departementschefen och utskottsmajoriteten ändra på hittillsvarande bestämmelse om att avseende endast skall fästas vid vederbörandes ”förtjänst och skicklighet”. Bestämmelsen har varit en garanti mot ovidkommande hänsyn. Övertramp har lätt kunnat påtalas, men det har också varit möjligt för vederbörande myndighet att i begreppen förtjänst och skicklighet väga in en rad skilda men adekvata meriter av betydelse vid bedömningen. Nu har departementschefen och utskottet mot en enhällig grundlagberedning ändrat på texten så att det skall fästas avseende vid ”sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”. Vi anser detta vara ett allvarligt avsteg. Begreppet sakliga grunder kan bedömas mycket subjektivt. Man motiverar förändringen med behovet att bl.a. kunna väga in även arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska hänsyn — och det må så vara. Men man skriver ju ”bland annat”. Man frågar sig med bävan: Vad är månne det andra? Tendens till politiska hänsyn har varit oroväckande, och med den nu föreslagna ändringen öppnar man dörrarna för hänsyn som kan sätta förtjänst och skicklighet på undantag. De blir ju inte ovillkorliga längre. Här hjälper det nog föga att utskottet förutsätter ”att inga faror för den enskildes rättssäkerhet kommer att uppstå”. Hur vet man det? Med fem futtiga rader förordar utskottet ett beslut som går stick i täv mot en enig grundlagberedning. Det låter betänkligt. I sammanhanget ber jag att få yrka bifall till reservationen 26. Vi har i en motion, representerande alla demokratiska partier, slagit vakt om riksdagens högtidliga öppnande och gudstjänsten i samband därmed. Vi tycker inte att det finns anledning att göra oss av med en vacker och värdig ceremoni, där nästan allt har en symbolisk innebörd med historisk anknytning. Och predikan i Slottskapellet brukar vara både tillgänglig och uppbygglig — om man är där. Till detta högtidliga öppnande har ständerna och sedan riksdagen samlats i drygt 350 år. Det var år 1617 som Gustav II Adolfs riksdagsordning kom till och stadgade om detta högtidliga öppnande. Finns det verkligen något vettigt motiv att på punkt efter punkt skära av sambandet bakåt och göra oss historielösa? Kan vi inte själva behöva litet fest och högtid över vårt dagliga arbete, en liten gnutta eskapism som någon gång kanske ger oss en hälsosam förnimmelse av att vi — även den stortaligaste och märkligaste bland-oss — är en liten tillfällighet i det stora historiska perspektivet? Den upplevelsen kan också ge något av trygghet och meningsfullhet. Ett är i varje fall säkert: Ceremonin i rikssalen betyder mycket för folket ute i landet. TV redovisar hög tittarfrekvens. Säkert betyder det TV och radioreportaget mera för riksdagens PR än månget reportage från fantasilösa debatter denna som regel glest besatta kammaren. Självfallet ger det högtidliga öppnandet i rikssalen inte en realistisk bild av en riksdag i funktion, men det kan tända intresset för att följa fortsättningen. Somliga är kritiska mot ceremonin i rikssalen därför att diplomatiska kåren kommer i centrum och inte riksdagsledamöterna och andra samhällsverksamma. Men inget hindrar faktiskt riksdagsmannen att ta rocken på armen och visa sig i sin fulla glans och frack om han så vill. Och vad den diplomatiska kåren beträffar så är det inte helt betydelselöst att man på det hållet är mycket uppskattande — en uppskattning som lär prägla rapporterna till respektive hemlandsregeringar. Grundlagberedningen menade att öppnandet borde förläggas till riksdagshuset, vilket utskottet har accepterat. Vi har därför yrkat att öppnandet må kunna förläggas utanför detta hus. Utskottet har samtidigt anfört att ingenting hindrar att en gudstjänst i sammanhanget förlägges till Slottskapellet. Man får verkligen hoppas att så också blir fallet. Så oändligt mycket av människoord som vi får höra i riksdagshuset, ord som visst inte alltid är visa eller välmenande — och då tänker jag inte bara på mig själv — kan vi behöva börja vår session med ett Guds ord i Guds hus. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 29. Till slut några ord om kyrkan i regeringsformen — eller rättare sagt varför kyrkan inte syns i regeringsformen. Den tycks lysa med sin frånvaro trots att den spelar en nog så väsentlig roll i det svenska samhället. Den har nämligen med sitt kyrkomöte, sin lagstiftning, sina biskopar och mycket annat hamnat i regeringsformens s.k. övergångsbestämmelser. Detta kan naturligtvis uppfattas som en händelse som ser ut som en tanke. Men orsaken är självfallet den — som herr Larsson i Luttra också anförde — att när grundlagberedningen utarbetades och propositionen skrevs förmodade man att det skulle bli ändrade relationer mellan kyrkan och staten. Fördenskull ansåg man sig inte på det stadiet kunna arbeta in bestämmelserna i regeringsformen. Nu blev det inte ändrade relationer, men det gavs heller inte någon tid för att göra någon ändring i den föreslagna regeringsformen, och inte heller utskottet hade tid för detta. Tidsnöden, som har nämnts flera gånger, var redan stor nog. Det är emellertid helt klart att övergångsbestämmelserna är grundlag i lika hög grad som regeringsformen i övrigt. Vårt särskilda yttrande är knutet till I kap. 6 § av den anledningen att man där både enligt utskottsmajoritetens och enligt reservanternas skrivning i begreppet ”primärkommuner” respektive ”kommuner” inkluderar också kyrkliga kommuner. Man får hoppas, herr talman, att kyrkan i framtiden får behålla den plats den förtjänar både i regeringsformen och i det svenska samhället.

Tisdagen den Herr talman! Jag ber att få tacka herr Johansson i Trollhättan för 5 juni 1973 hans vänliga anvisningar på böcker och annat. Men jag vill också säga att 9 det väl inte vore någon stor olycka om centern och folkpartiet genom en utredning skulle komma fram till att ansluta sig till successionsordningen sådan den ter sig i dag. Som jag nämnde tycker jag att dess språk är mycket passande just i det sammanhanget. Det är måhända något svårtillgängligt, men ger en nimbus åt grundlagen som jag tycker är värdig på många sätt.
Herr talman! Herr Werner i Malmö uppehöll sig en del vid grunderna för tjänstetillsättningar. Jag har i propositionen strukit under att kravet på saklighet vid tjänstetillsättningar är så viktigt att det bör finnas en särskild bestämmelse om det i regeringsformen. Varför har vi då formulerat om bestämmelsen? Jo, omformuleringen har skett därför att vi vill att grundlagen skall ge vid handen att det är tillåtet att vid statliga tjänstetillsättningar anlägga också vissa arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska synpunkter och inte bara ta hänsyn till de faktorer som man i allmänhet lägger in i begreppen förtjänst och skicklighet. Grundlagen bör exempelvis inte lägga hinder i vägen för att det också för statliga tjänstemän anordnas ett återanställningsskydd. I samband med omorganisation eller utlokalisering av statlig verksamhet kan det visa sig nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att tillgodose en del arbetstagares behov av annan anställning i statens tjänst. Då kan det eventuellt finnas saklig anledning att gå ifrån den vanliga tillsättningsnormen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att bestämmelserna om tillsättning av statliga tjänster numera omfattar inte bara de kategorier av statsanställda som av ålder haft ställningen av tjänstemän. fr.o.m. år 1972 är så gott som samtliga arbetstagare hos staten anställda som tjänstemän. Detta förhållande ökar behovet av möjlighet att anlägga arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska synpunkter. Självklart är, herr Werner, att den nya bestämmelsen skall tillämpas på sådant sätt att ingen som helst fara för rättssäkerheten kommer att uppstå. Jag vill understryka att grundtanken i förslaget är densamma som grundtanken bakom bestämmelsen i nuvarande regeringsform och grundlagberedningens förslag, nämligen att statliga tjänster skall tillsättas efter objektiva grunder. Förslaget tillåter inte att någon otillbörlig hänsyn tas.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för dessa ord, som ju kommer in i protokollet och som kan vara vägledande för framtiden. Ty nog blir man betänksam när förtjänst och skicklighet inte längre prioriteras utan bara får ingå i en exemplifikation på begreppet sakliga grunder. Som lagtexten är utformad kan man ju faktiskt gå förbi förtjänst och skicklighet och finna andra sakliga grunder, som motiverar en utnämning, och det är betänkligt. Lagtexten med det komplement som justitieministern just nu gjort ger dock en viss trygghet.

Herr talman! Det vore en illusion att tro att några demokratiska frioch rättigheter uppnåtts utan kamp. Tvärtom är det så att varje rättighet — det må vara att hålla möten, att rösta i valen, att sammansluta sig i intresseorganisationer eller vad man vill peka på för rättigheter vi i dag har — endast har vunnits genom hård kamp mot reaktionära krafter. Kampen för demokrati har varit och är en kamp mot kapitalets makt. I den svenska arbetarrörelsens historia har hävdandet av de demokratiska frioch rättigheterna spelat en stor roll. Med den kampen känner sig vänsterpartiet kommunisterna förbundet. I partiets program heter det också: ”Partiet förpliktar sig att delta i och utveckla varje rörelse, som befordrar det arbetande folkets intressen.

Vi noterar de framsteg som förslaget innebär i förhållande till nu gällande grundlag. Samtidigt har vi i motion 1881 utvecklat våra krav i syfte att utvidga folkets demokratiska rättigheter. Den kamp som pågår i samhället framtvingar undan för undan förändringar, och i förslaget till ny grundlag har i flera avseenden gällande praxis accepterats. Men den avgörande frågeställningen är om grundlagen skall tillerkänna medborgarna nya rättigheter. Man fick i det här landet slåss för rösträtten innan den infördes. Man har fått slåss för den ena rättigheten efter den andra. Men man har som regel inte haft stöd i gällande lagar och förordningar. Man kämpar i dag mot enväldet på arbetsplatserna och för de anställdas rättigheter. Men man får tydligen även i fortsättningen föra den kampen utan stöd i grundlagen. Vi kommunister menar att denna rättvisa kamp bör kunna föras med stöd av lagen. Det är därför vi så starkt framhäver just arbetsplatsfrågorna i detta sammanhang. Det är utifrån samma utgångspunkt som vi anser att regeringens skrivning är alltför vag och passiv när det heter: ”Samhället skall verka för rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna. Varje medborgare bör ha rätt till utbildning, arbete och social trygghet.” Vad är det som utgör hinder för rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna? Jo, det är klassförhållandena, och därför har vi också föreslagit följande formulering: ”Folket har rätt att försvara sig mot och bekämpa utsugning och klassförtryck och att forma sådana samhällsförhållanden, som kan garantera arbete, bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar.” Kampen för demokrati har varit och är en strid mot klassförtrycket. Att söka dölja detta faktum kan inte vara särskilt meningsfullt ur demokratisk synpunkt. Även om grundlagen aldrig kan ersätta den breda folkliga kampen för demokratin bör man ha rätt att i grundlagen få stöd för denna kamp. Herr Hermansson påpekade i sitt anförande tidigare i dag att all lagstiftning spelar en begränsad roll i samhällsutvecklingen och att reaktionära lagar inte varaktigt kan förhindra folkens kamp för rättmätiga krav, liksom att den avgörande garantin för rättigheterna ligger i folkens politiska kamp. Samtidigt betonade han att grundlagsskydd för de demokratiska frioch rättigheterna inte får bagatelliseras. Det sätt varpå detta konstaterande möttes av folkpartiet är anmärkningsvärt. Man förbiser tydligen att det finns lagar också i de reaktionära staterna som Spanien, Portugal, Sydafrika och andra. Men des varaktigt förhindra folkens kamp för sin frihet. Det är också minst sagt anmärkningsvärt att folk som kallar sig lagar kan aldrig liberaler tydligen förnekar klasstrukturens roll för demokratin. Har man glömt mot vem kampen för rösträtt fick föras? Förnekar man kapitalets makt på arbetsplatserna? Låt mig ta ett konkret exempel. Lagstiftningen i ett kapitalistiskt samhälle reglerar och värnar kapitalismen. I denna lagstiftning finns särskilda paragrafer som är uppenbara klasslagar. En sådan är arbetsköparnas §32, som genom dom i arbetsdomstolen upphöjts till att ha lags verkan. Denna paragraf kan dock inte hindra de arbetandes kamp för makt på sina arbetsplatser. Arbetarna slåss trots § 32 mot orättmätiga avskedanden, de slåss trots paragrafen mot arbetshets och den omänskliga uppdrivning av arbetstakten som genomförts på många arbetsplatser. De slåss alltså redan nu mot verkningarna av § 32. Det är också en grotesk tolkning man från folkpartihåll sökt göra av vårt förslag till formulering av den inledande målsättningsparagrafen. Man har påstått att vi skulle vilja förbjuda alla andra partier, att vi vill upphäva alla rättigheter som beskrivs i de andra paragraferna osv. Dessa påståenden är nonsens. Med den skrivning vi föreslagit avser vi naturligtvis just vad som står där och ingenting annat. Men det är ju betecknande för nutida liberalism i folkpartiets tappning att när man hör orden att det är rätt att bekämpa klassförtryck blir man rädd och börjar protestera. De riktiga liberalerna hade som bekant en helt annan inställning. För de flesta människor utgör arbetsplatsen det ställe där konfliktanledningarna är koncentrerade. Med nuvarande ordning är skyldigheterna många för de anställda medan rättigheterna är förbehållna kapitalägarna. Strejkande arbetare kan dras inför arbetsdomstolen och bötfällas, men kapitalister som vägrar upprätthålla produktionen och ställer arbetarna utan arbete och försörjning går fria. Arbetsköparna kan inskriva bestämmelser av typ § 32, som ger dem rätten att anställa och avskeda arbetare och rätten att leda och fördela arbetet. Kapitalet har alltid varit ett mäktigt vapen i händerna på dem som förfogat över det. Detta mäktiga vapen har också hänsynslöst använts. Arbetslöshet, hård arbetstakt, dålig arbetsmiljö är några av de följder detta haft med sig för de arbetande människorna. Mot den hänsynslösa utplundringen har de egendomslösa haft strejkvapnet som motvärn. När maskinerna i fabrikerna stannat har också profiten uteblivit. Strejkvapnet har varit både nödvändigt och framgångsrikt. Borde inte rätten att tillgripa strejk skrivas in i grundlagen, när denna nu ändå skall moderniseras och i vissa andra avseenden anpassas till vad som är vedertaget? Ja, det har ingen tänkt på, hävdade på fullt allvar statsministern för en tid sedan. Den saken skulle alltså ha glömts bort i det omfattande grundlagsarbetet. I själva verket torde det vara så att man inte vill inskriva denna rättighet i grundlagen. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion krävs att rätten att tillgripa strejk inskrives i grundlagen. Vi vill också göra slut på den skärande kontrasten mellan demokratins principer och klassamhällets realiteter, sådana de framträder på arbetsplatserna. Vi menar att demokrati kräver rätt att uttala och sprida åsikter, även på arbetsplatserna. I dag kan arbetare avskedas för agitation, tidningsförsäljning eller flygbladsspridning på arbetsplatserna. Vi nöjer oss inte med den vaga målsättningsparagrafen i förslaget till grundlag, där regeringen endast föreslår följande: ”Arbetstagare bör genom lag eller avtal vara tillförsäkrade inflytande över ledningen och fördelningen av arbetet och andra frågor som berör honom nära i hans anställning. Han bör genom lag vara skyddad mot uppsägning som är sakligt ogrundad.” Vänsterpartiet kommunisterna kräver preciserade rättigheter gentemot privata och offentliga företag och myndigheter.

Utskottets förslag att särskilt utreda grundlagsskyddet av de demokratiska frioch rättigheterna tas som intäkt för att vpk-motionen skulle vara besvarad. Det är en sak att pröva hur regeringens målsättningsparagraf skall grundlagsmässigt förankras och en helt annan sak att vidga frågan om frioch rättigheter till att gälla arbetslivet, som vi gör i vpk-motionen. Det är otillfredsställande att utskottet inte går in i en sakdiskussion om detta synnerligen viktiga område för frioch rättigheter. Herr Hermansson har i sitt anförande sammanfattat de områden där det enligt vår mening finns skäl att vara kritisk mot förslaget till grundlag. Låt mig ta upp några av dessa. Frågan om rättigheterna på arbetsplatserna har jag redan berört. Vi har i vpk-motionen tagit upp frågan om den nationella självbestämmanderätten och begärt att den s.k. EEC-paragrafen slopas. Hur välmotiverat detta krav är framgår av grundlagberedningens förklaring: ”Grundlagberedningen vill erinra om att ett beslut om överlåtelse enligt detta stycke kan sägas leda till att svensk grundlag i praktiken ändras utan att detta kommer till synes i grundlagstexten. Detta är ofrånkomligt i de fall då överlåtelsen göres genom ett enda beslut med kvalificerad majoritet.” Det är just detta vi vänt oss emot, att man utan att höra folkets mening kan urholka den nationella självbestämmanderätten. Detta ger också i ett nötskal faran i att överlåta viktiga avgöranden till beslut i annan ordning än vad som gäller för grundlagen. Det är inte särskilt övertygande att åberopa bestämmelser om kvalificerad majoritet. Det finns exempel inte minst från krigsåren på hur en majoritet kränkte de demokratiska frioch rättigheterna, bl.a. genom införandet av transportförbud mot den kommunistiska pressen, som då gick i spetsen i kampen mot fascismen och kriget. Attackerna mot demokratin blev inte bättre av att de genomfördes med betryggande majoritet. Med all rätt varnas i dessa dagar för följderna av en eventuell borgerlig regering. Det borde därför kunna begäras av socialdemokraterna att de inte i lagstiftningen medverkar till att i en sådan regerings händer sätta instrument som kan äventyra den nationella självbestämmanderätten eller andra frioch rättigheter. Som redan framhållits från vänsterpartiet kommunisterna betraktar vi det som ett framsteg att parlamentarismen skrivs in. Men hur kan man skriva en ny grundlag år 1973 utan att ta konsekvenserna i fråga om statschefen och slopa monarkin? När man under senare år har avslagit vpk-motionerna om övergång till republik har detta bl.a. skett med följande motivering: ”Frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati övervägs för närvarande inom grundlagberedningen — — —.” Av dessa överväganden blev tydligen resultatet att i ”en modern parlamentarisk demokrati” skall den feodala kvarleva som monarkin utgör finnas kvar. Monarkin måste enligt vår mening avskaffas. Statschefens representativa uppgifter — som kan minskas i omfattning — kan med fördel handhas av riksdagens talman, som är utsedd av folkvalda representanter och själv är folkvald. Detta tycker vi överensstämmer med begreppet modern parlamentarisk demokrati. När utskottet avstyrker vpk-kravet, som för övrigt har stark förankring i fackföreningsrörelsen, blev motiveringarna synnerligen knapphändiga för att inte säga torftiga. I fråga om allmän och lika rösträtt har utvecklingen gått i rätt riktning från den tid då rösträtten var inkomstgraderad. Grundlagsändringen i slutet av 1960-talet innebar också att de största orättvisorna vid mandatfördelningen till riksdagen undanröjdes genom systemet med tilläggsmandat. Men genom gällande 4-procentsregel upprätthålles en allvarlig åsiktsgradering. Ett parti kan samlå närmare 200 000 väljare utan att dessa blir företrädda i riksdagen. Om flera partier var för sig når upp till nära 4 procent blir en betydande del av väljarna orepresenterade. Denna spärr är odemokratisk och måste slopas, vilket vpk också har krävt. Utskottet säger: ”I likhet med departementschefen finner utskottet inte skäl att ompröva de spärrar mot småpartier som beslöts som ett led i den partiella författningsreformen 1968 och 1969.” Ingen argumentering behövs tydligen; det räcker att vara ense med departementschefen. Den dåliga kompromissen och hänsynstagandet till folkpartiet i slutet av 1960-talet blir inte bättre av att man envist står kvar vid denna kompromiss. När skulle misstagen från den partiella författningsreformen lämpligare kunna repareras än i samband med antagandet av ny regeringsform och riksdagsordning? I motionen 117 har vänsterpartiet kommunisterna begärt att riksdagen uttalar sig för att invandrare erhåller kommunal rösträtt efter två års vistelse i Sverige. Vi pekar i motionen på det faktum att invandrarna i många kommuner utgör en betydande del av befolkningen, i vissa fall omkring en femtedel. Detta innebär att demokratin begränsas i kommuner där en stor del av invånarna saknar rösträtt. Konstitutionsutskottet anser visserligen frågan vara betydelsefull men säger att den måste göras till föremål för särskild prövning. Vi kan inte dela denna uppfattning utan anser det möjligt att redan nu lösa frågan. Låt mig så, herr talman, få beröra några andra frågor som vi har tagit upp i vpk-motionen 1881. Vi vänder oss mot uttrycket att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det vore önskvärt, men så är inte fallet. Därför menar vi att § 1 bör ges karaktären av en målsättningsformulering och uttrycka en strävan att den offentliga makten bör utgå från folket. Vi kräver att paragrafen om att enskild bör vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestäms i lag, om hans egendom exproprieras, skall utgå. Det är orimligt att som en grundläggande frioch rättighet fastslå att storfinansen skall ha ersättning för rikedomar som skapats genom det arbetande folkets insatser. Ställ denna generositet mot oviljan att grundlagfästa de anställdas rättigheter på arbetsplatserna! Vi motsätter oss förslaget att en del av beskattningsrätten i fråga om de indirekta skatterna skall kunna utövas av två riksdagsutskott på riksdagens vägnar. En del av riksdagen — två utskott — är inte riksdagen, och vi finner inte skäl för att tumma på regeln att riksdagen allena skall utöva beskattningsrätten. Beträffande riksdagens arbetsformer har vi dels aktualiserat frågan om utskottens sammansättning, dels vänt oss mot förslagen om inskränkningar i ledamöternas yttranderätt. Från demokratisk synpunkt är det inte oviktigt att rimliga villkor gäller i riksdagens arbete. I ett par borgerliga reservationer till konstitutionsutskottets betänkande nr 26 berörs frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. Denna fråga har varit föremål för riksdagsdebatt tidigare. Jag vill gärna erinra om några synpunkter som därvid anförts från vårt parti. Vi har hävdat att kollektivanslutning i princip inte är försvarbar. Vi har pekat på det faktum att små minoriteter ofta genomdriver kollektivanslutning av stora avdelningar. Men vi vänder oss mot att borgerliga partipolitiker går till angrepp mot kollektivanslutningen. Dessa har inget emot kollektivanslutning när det tjänar deras syften. Enligt vår mening bör den enskilde själv avgöra frågan om anslutning till politiskt parti eller organisation av jämförligt slag. Opinionen för beaktande av denna princip måste utvecklas inom berörda organisationer. Det är ingen tvekan om att opinionen mot kollektivanslutningen ökar, och detta förhållande har kunnat utnyttjas av de borgerliga partierna, tack vare socialdemokraternas ovilja att medverka till en förändring. Nog måste man säga att det är en oklok inställning från socialdemokraterna att envist motsätta sig en sanering av detta orimliga förhållande. I längden är detta en ohållbar linje.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

Beträffande 5 kap. i regeringsformen har lagförslag inlämnats till kammarkansliet och kommer att utdelas på riksdagens bord. Jag yrkar också bifall till motion 117 samt till det utdelade förslaget beträffande kollektivanslutning till politiska partier.

Fru talman!

Vi har väl i stort sett lyckats uppfylla två villkor, som bör gälla för en grundlagsändring: Den skall kunna bidra till en förbättring av demokratins arbetsvillkor, och den bör kunna omfattas av alla demokratiska meningsriktningar.

Men jag noterar att misstänksamheten tydligen är större mot en politiker än mot en konstitutionell monark i ett sådant här sammanhang. Vi kommer in i ett skede då det gäller att förankra denna grundlag hos medborgarna, och det är en utomordentligt viktig uppgift. I mycket har väl författningsrevisionen varit i avsaknad av dramatik. Men vad jag gärna vill betona jag tänker därvid inte minst på vad herr Berndtson i Linköping yttrade här före middagsuppehållet — är att den demokratiska och parlamentariska utveckling som grundlagen kodifierar och som 5 juni 1973 gare. Det gäller nu att förankra denna grundlag i vår demokrati. Där har öser — alla vi som tror på demokratin texterna i de nya paragraferna återspeglar har varit omvälvande. Den upplevs s kert såsom mycket positiv av det övervägande antalet medbor om en idé och arbetsmetod stora insatser att göra, och där har väl inte herr Berndtson och hans parti alltid varit de mest trofasta. Visst har det varit roligt att vara med om den här grundlagsrevisionen, och visst har de rätt som i likhet med konstitutionsutskottets ordförande har sagt att vårt utskott nu har medverkat i ett beslut av mer vittomfattande karaktär än vad som förekommit under decennier. Nu har vi hört här i debatten dels från herr Helén, dels från herr Bohman vilka förnämliga insatser som de s.k. grundlagsfäderna gjorde år 1809. Jag tror att herr Helén gav dem förstfödslorätten till närdemokratin, och jag tror att herr Bohman talade om 1809 års regeringsform som en produkt av de bästa ämbetsmannatraditioner.

Men jag fann en tröst i en skildring från tillkomsten av det tidigare grundlagsverket som återfinns i en nyutgiven bok av en konservativ professor. Han anser det inte vara anledning att ”övermåttan förhärliga” 1809 års regeringsform eller dess upphovsmän: ”Dokumentet tillkom under en av de mest miserabla förfallsperioder som den svenska historien känner, mellan Sveaborg och fersenska mordet.

I historiens ljus borde det strängt taget inte vara så otacksamt att bli jämförd med 1809 års grundlagsfäder, vilka — om man får tro professorn i flertalet fall knappast var de vise män som den vördnadsbjudande beteckningen antyder. Mitt inlägg här i dag skall vara framåtblickande. Jag vill understryka det avsnitt i utskottsbetänkandet där det s att författningsreformen inte bör betraktas som avslutad. Det pågår, säger uts av genomgripande betydelse för väsentliga delar av samhällslivet, och resultatet av utredningarnas arbete kan komma att påverka innehållet inte bara i riksdagsordningen utan också i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. I två motioner har en annan ledamot av den här kammaren, herr Arne Gadd, och jag lämnat synpunkter på delar av detta reformarbete. Det gäller dels budgetutredningens behandling av frågan om riksdagens möjligheter att delegera skattefullmakter åt sitt verkställande utskott, dvs. regeringen, dels frågan om valsättets utformning i anslutning till en utredning om valkretsindelning och personmoment i valet som justitieministern aviserar i propositionen. Herr Gadd, som medverkat i grundlag beredningen, kommer senare att kommentera det första spörsmålet. Jag skall här beröra valsättet men även komma med synpunkter på pressens arbete i anslutning till massmedieutredningen och den nya utredningen om de politiska frioch rättigheterna. I anslutning härtill kommer jag också att kommentera reservationen 35 om offentliga utfrågningar i utskott. Det är så mycket angelägnare att jag gör detta som herr Ahlmark genom sina många frågor har gett mig mycket god förhandsreklam. Och jag har fått utskottskamraternas förtroende att företräda majoriteten i den frågan. Men först skall jag ta upp valsättet. Jag deltog år 1969 i det definitiva grundlagsbeslutet om ett nytt valsätt och ett enkammarsystem. Jag hade ingen svårighet och inga betänkligheter när det gällde att medverka till promulgeringen av den grundlagsförändring som gjordes efter beslutet närmast före valet. Anledningen till att jag inte kom i någon samvetskonflikt då jag stödde förslaget var att jag föredrog en fred på författningsområdet med vissa negativa der framför ett öppet krig mellan de politiska partierna med ett småfuttigt gräl om de demokratiska spelregler na. Jag kan acceptera kompromissen, visserligen utan entusiasm men med respekt för partiernas vilja att söka sig ur en återvändsgränd. Men skall man kommentera den utvecklingen och hedra någon tycker jag inte att man, som Per Ahlmark gjorde, bara skall hedra Bertil Ohlin utan man borde också kunna ge en honnör till Tage Erlander, den andre huvudaktören i det här arbetet. Jag har heller inte några svårigheter att ta de nya steg till en reformering av valsättet som blir en följd av utskottets skrivning i den fråga som lämnats öppen av grundlagberedningen och som berör en utredning om valkretsindelningen och personmomentet i valsättet. Utgångspunkten bör enligt utskottet vara den ordning som vi nu grundlagsfäster, ett riksproportionellt valsystem med spärrar mot småpartier. Men jag tycker det är riktigt att utskottet skriver att det ”vill understryka betydelsen av att de sakkunniga lämnas stor frihet vid fullgörandet av sitt uppdrag”.

I grundlagberedningens betänkande uppges, såsom utskottet erinrat om, att beredningen inte hade tillfälle att göra de undersökningar som skulle behövas för ett nytt personvalssystem vare sig man stannar inom det riksproportionella valsättet eller söker en lösning utanför detta. Den signalerade utredningen bör kunna fylla ut de luckorna i vår kunskap för att ge underlag för en fortsatt debatt om möjliga reformer. Jag skall också beröra avsnittet om skydd för de politiska frioch rättigheterna. Jag vill betona att det här står klart för utskottet i dess helhet att stora tekniska svårigheter föreligger att nå en lösning som förenar ett i grundlag starkare förankrat skydd än det föreslagna med utrymme för erforderlig handlingsfrihet för statsmakterna i andra hänseenden. Hur besvärligt det är att i en grundlag åstadkomma ett effektivt skydd har vi som arbetar inom massmedieutredningen fått klart för oss.

Nu har massmedieutredningen, som jag tillhör, fått i uppdrag att utreda frågan om enhetliga bestämmelser i grundlag om yttrandefriheten i massmedier. Från olika utredningar, såsom t.ex. kulturrådet, har man försökt ge massmediebegreppet ett så vitt innehåll som möjligt. Vi måste säga att detta har skrämt oss. Vi har i ett yttrande till regeringen anfört att det redan i direktiven särskilt framförda önskemålet att erhålla gemensamma grundlagsregler beträffande tryckta skrifter, radio, television och film medför ett betydande arbete. Därför anser sig utredningen i främsta rummet böra koncentrera sig på den väsentliga uppgiften att söka åstadkomma enhetliga grundlagsregler för de i direktiven särskilt nämnda medierna. Skulle det därvid visa sig att de sålunda framkomna principerna utan mer omfattande särreglering kan göras tillämpliga även på andra områden, finns det utan tilläggsdirektiv utrymme för sådana förslag från utredningens sida. I utskottets skrivning sägs att den föreslagna utredningen om ökat grundlagsskydd för de politiska frioch rättigheterna bör vara parlamentariskt sammansatt och i sitt arbete upprätthålla nära kontakt med massmedieutredningen. Jag ser den valda proceduren som en möjlighet för riksdagen att före 1976 års val fatta beslut både om den nya massmedielagen och om det stärkta skyddet för de politiska frioch rättigheter som inte tillgodoses genom yttrandefrihet i massmedier. Med den valda arbetsordningen kan man också förhindra att tryckfrihetsförordningen under förvandlingen till massmedielag uttunnas. Det mycket utförliga skyddet för meddelare, anonymitetsskyddet, censurförbudet m.m., kan bestå, om man har nuvarande tryckfrihetsprinciper såsom utgångspunkt och inte här arbetar med ett alltför vidsträckt massmediebegrepp. Det är mot denna bakgrund, mot detta intresse av att verka för yttrandefrihet och garantier för yttrandefrihet i massmedier — garantier för offentlighet i massmedier som jag skall behandla den ganska bagatellartade fråga, som jag tyckte Gunnar Helén gav alltför stora proportioner i sitt inlägg, nämligen de offentliga utfrågningarna i utskott. Inom beredningen och utskottet har förelegat enighet om att utskotten skall överlägga och fatta beslut inom stängda dörrar. Det för massmedierna mest intressanta momentet i utskottens arbete, som i och för sig kunde öka deras intresse för riksdagen, utestängs alltså även i framtiden dessa massmedier från. I den frågan föreligger ingen omvändelse från vare sig herr Bohman — som ju har bytt fot i den andra frågan eller herr Helén. Det man nu inbillar sig är att utfrågningar och föredragningar i utskotten skall te sig lockande för press, radio och television och föra TV-kamerorna till utskottsrummen. Kan verkligen en utfrågning av jurister i ett utskott — konstitutionsutskottet t.ex. tillmätas ett så stort nyhetsintresse? Dessa jurister är ju tillgängliga för massmedierna i en mängd andra sammanhang: de ger sig till känna som skribenter i dagspressen, de blir intervjuade i radio och TV, som för övrigt också arrangerar offentliga debatter. Att just utskottsoffentligheten skulle vara av särskilt stort intresse har jag svårt att förstå. Herr Bohman talade om att han som före detta ordförande i statsutskottet hörde till de ”utskottsrävar” som länge hade varit konservativa gentemot pressen, men att han nu var omvänd. Ja, jag hoppas också på en viss omvändelse från utskottspresidiernas sida. Att den är på väg tycker jag mig ha kunnat märka vid samtal med företrädare Vad det gäller är att utskotten på eget initiativ presenterar nyheter omfattande beslut då dessa är heta nyhetsmässigt och därför intressanta för massmedierna. — Journalistik är ju konsten att komma så litet för sent som möjligt, som Stig Dagerman har sagt. Det är värdefullt att utskottet i sitt betänkande påtalar hur angeläget det är att press och andra medier på utskottets eget initiativ blir tidigt informerade, bl.a. genom presskonferenser. Kommer det vid utfrågningar fram värdefullt stoff, bör utskottet likaledes så snabbt som möjligt ställa detta till offentlighetens förfogande. Men det mesta blir nog och det är ofrånkomligt i vårt öppna samhälle — gammal skåpmat för massmedierna, som ju har offentliga personer under intensiv bevakning. Jag tror att herr Helén, herr Bohman och andra har förläst sig på amerikanska förhållanden. Där har utfrågningarna sin plats i kampen mellan kongressen och Vita huset. Nixon och hans administration behöver aldrig svara inför parlamentet. I vårt parlamentariska system har riksdagsmännen otaliga möjligheter att ställa regeringen till svars i debatterna och genom frågeoch interpellationsinstituten. I debatten tidigare nämnde också moderatledaren herr Bohman något om att riksdagens position skulle kunna förstärkas på regeringens bekostnad, om detta förslag genomfördes. Jag tycker det är ett resonemang som strider mot ett parlamentariskt synsätt. Risken för att utskottens sakbehandling av ärendena — att folkets intentioner förverkligas så snabbt som möjligt bör ju vara målet för utskotten — blir lidande är ett avgörande skäl mot tanken att medge offentlighet vid utfrågningar inom utskotten. Det är inte möjligt att medge en sådan ordning, anser jag. Jag tror att bakom yrkandena kan ligga tankar om att utskottsledamöter här skall agera inte som riksdagsmän utan i roller som normalt kreeras av TV-reporters som Herbert Söderström och Lars Orup m.fl. Det är nog till förmån för både riksdagen och TV-programmen om varje skomakare blir kvar vid sin läst. Jag avstyrker reservationen och ställer mig bakom konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger att nu gäller det att förankra grundlagen i demokratin. Det är just vad vi har betonat från vänsterpartiet kommunisterna genom kravet på grundlagsfästa rättigheter inom arbetslivet och genom betoningen av den folkliga kampen för att bevara och utveckla de demokratiska frioch rättigheterna. När sedan herr Svensson säger att herr Berndtson och hans parti inte tillhört de mest trofasta i kampen för demokratin vill jag försöka se det som en slapp formulering av herr Svensson, men jag måste också säga att den är ovederhäftig. Vi var trofasta i kampen för demokratin även när andra svek, t.ex. när man beslagtog och införde transportförbud mot tidningar, när man anlade koncentrationsläger för antifascister och mycket annat. Det var i en tid då det ställdes hårda krav på dem som ville försvara demokratin mot de reaktionära krafter som då härskade i Europa. Glöm inte den saken när ni försöker betygsätta olika partier! Jag tillbakavisar varje antydan om att vårt parti inte varit trofast i kampen för demokratin. Som en del av den arbetarklass som har fått kämpa för varje frioch rättighet har vårt parti ständigt aktivt deltagit i denna kamp. Just frågan om att grundlagsfästa frioch rättigheterna är enligt vår mening av mycket stor betydelse. Att sätta rättigheter ur spel blir inte snyggare av att man åberopar kvalificerad majoritet. Att vi inom vpk tillmäter denna fråga så stor betydelse kan bero på bittra erfarenheter som inte övriga partier har. Har herr Svensson i Eskilstuna exempelvis tvingats transportera sina tidningar per cykel mil efter mil därför att de har varit transportförbjudna eller suttit i polisförhör för att förklara hur dessa transportförbjudna tidningar kommit från tryckorten? Naturligtvis har han inte behövt göra det. Vi som talar för vpk-motionen har egna erfarenheter av dessa inskränkningar i de demokratiska frioch rättigheterna. Visst kunde man även då åberopa majoritet för transportförbud och andra attacker mot demokratin, men det blev som sagt inte fördenskull smakligare.

Fru talman! Herr Berndtson sade att det var ”slappt” av Olle Svensson att påstå att kommunisterna inte är trofasta mot demokratin. Jag skulle vilja kalla det ett understatement. Kommunisterna har naturligtvis aldrig slagit vakt om demokratin. Vid Pragkuppen, när Östeuropa förvandlades till en serie kommunistiska diktaturer, när Berlinmuren restes, när frihetsrörelsen i Ungern krossades 1956 osv. vid alla dessa tillfällen har de svenska kommunisterna slutit upp på förtryckarnas sida. Detta bör sägas även från denna talarstol. Olle Svensson är anhängare av majoritetsval i enmansvalkretsar. Han har motionerat om det vid flera tillfällen. Hans jungfrutal i andra kammaren handlade just om hur viktigt det är att med valsystemets hjälp pressa fram ett tvåpartisystem. Herr Svensson har där inte haft någon framgång. Man har i stället genomfört ett riksproportionellt valsätt med rättvis representation för de partier som kommer över 4 procent. Medan herr Olle Svensson har talat för ökad orättvisa har man alltså i praktiken genomfört en större rättvisa. Jag har ingenting emot att herr Olle Svensson arbetar vidare för majoritetsval. Men hans taktik i den kampen är en smula oärlig. I stället för att klart säga vilka avsikter han har försöker han på ett försåtligt sätt kompromettera det nuvarande riksproportionella valsättet. Olle Svensson och Arne Gadd har skrivit en motion, där de säger att riksproportionaliteten kan främja ”en permanentning av minoritetsparlamentarismen”, dvs. ett läge där regeringarna saknar egen majoritet. Utskottets kansli har undersökt detta. Om vi i de senaste nio valen, från 1956 och framåt, hade haft den nuvarande kammaren och det nuvarande valsättet, hade vi i minst sex av dessa nio val — 1956, i juni och september 1958, 1962, 1966 och 1968 — fått en regering som haft en egen majoritet i kammaren. Det är i grunden fel att påstå att det systemet leder till en ”permanentning av minoritetsparlamentarismen”. Jag tycker därför, herr Svensson, att det vore hederligare att i stället säga: jag fortsätter att kämpa för majoritetsval; det är det systemet jag vill ha. Men det säger inte Olle Svensson. En sådan debatt vill han inte gå in i. I stället väljer herr Svensson i Eskilstuna att gå i dessa egendomliga kringelkrokar när det gäller debatten om valsättet.
Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna uppehöll sig vid argumenten mot offentliga utskottsutfrågningar, och det var första gången i dag så skedde från socialdemokratisk sida. Herr Svensson och jag har haft tillfälle att se offentliga utskottsutfrågningar i den amerikanska kongressen. Det är möjligt att vi har litet olika värderingar av dessa erfarenheter. Jag vill säga att det var just de klarlägganden som själva utfrågningen gav som var värdefulla och borde ges åt offentligheten. Inte bara regeringen kom med information utan också administrationen. En hel del av den information som kom från förvaltningen till beslutsfattarna borde få bli offentlig. Herr Svensson i Eskilstuna säger nu att det är en risk att sakbehandlingen i utskottet i så fall blir lidande. Jag måste säga att det förstår jag inte. Varför skulle sakbehandlingen skadas av att det informationsunderlag som krävs för besluten blir offentligt? Får jag tillägga att företrädare för massmedia vid olika tillfällen har uttalat önskemål om en ökad offentlighet i utskotten.

Fru talman!

Vad jag syftade på är att herr Berndtson och hans parti i många år försvarat ett samhällssystem, som brutalt har trampat dessa grundläggande rättigheter under fötterna. Den anklagelsen står jag fast vid. Herr Ahlmark återkommer till frågan om valsättet.

I Expressen fanns en felaktig formulering. Där påstods att vi hade sagt att valsystemet skapar en permanentning av minoritetsstyret. Så har vi inte sagt. Vi har sagt samma sak som herr Molins kollega, professor Jörgen Westerståhl. Han har konstaterat att det nuvarande valsystemet — under förutsättning av att det inte sker några drastiska förändringar i partiernas styrkeförhållanden och om vi har anledning att räkna med ett normalt tillstånd — skapar ett sådant läge, att de två väsentliga alternativen antingen blir en minoritetsregering eller en koalitionsregering.

Efter tre val täckande sex år skulle vi ha haft majoritetsregeringar. Det måste sägas vara helt orimligt. Jag har sagt, herr Molin, att det kunde finnas ett visst intresse för massmedier att följa utfrågningar i utskotten, men jag anser att de i så många andra sammanhang har möjlighet att bevaka riksdagsarbetet, att det måste vara fråga om en ganska minimal offentlighetsreform från massmediernas synpunkt.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna talar om fritt arbetande partier, rösträtt och en rad andra demokratiska frioch rättigheter som villkor för demokratin. Det låter som en uppläsning ur vänsterpartiet kommunisternas partiprogram och den motion som vi har väckt i anslutning till föreliggande proposition. Jag förstår fortfarande inte varför herr Svensson då fortsätter att uttala halvkvädna beskyllningar mot vårt parti, beskyllningar som saknar varje täckning i verkligheten. I dag har folkpartiet, herr Ahlmark, både felciterat och misstolkat vad vi vill. Det är inte möjligt att i en replik läsa upp de krav vi har ställt i vår motion, utan jag nöjer mig med att hänvisa varje intresserad att läsa motionen. I brist på sakliga argument flyr herr Ahlmark utanför landets gränser. Det är tydligen vårt krav att folk skall få rättigheter mot kapitalet som har skrämt folkpartiet här i dag. Men kan en liberal vara rädd för att folket skall försvara sig mot klassförtryck och utsugning? I den amerikanska självständighetsförklaringen, som väl kan betecknas som ett klassiskt liberalt dokument, går man nästan längre i sitt försvar av folkets rätt att bekämpa förtryck. Man anser det inte bara vara en rättighet utan också en skyldighet. Det framhålls att när en lång följd av missbruk och kränkningar som hela tiden följer samma ändamål ådagalägger ett tecken att förminska dem — dvs. folkets rättigheter under absolut despotism, så är det deras rätt — dvs. medborgarnas — och deras plikt att kullkasta en sådan regering och att skaffa nya vakter för sin framtida säkerhet. De klassiska liberalerna förstod folksuveräniteten och folkets rättigheter. Här har det visat sig att så inte är fallet med dagens liberaler i folkpartistisk tappning.
Fru talman! Det var ju herr Berndtson i Linköping som sade att kommunisterna alltid ställt sig på demokratins sida. Herr Svensson i Eskilstuna och jag har utförligt vid en rad tillfällen påpekat att kommunisterna, då man testat viljan till demokrati i den här världsdelen, i regel har hamnat på diktaturernas och förtryckarnas sida. Pakten Hitler—Stalin, Pragkuppen, Stalins förföljelser och massdödande, diktaturernas upprättande i Östeuropa, frihetsrörelsen i Östberlin i början av 1950-talet, Ungernrevolten 1956 och Berlinmuren 1961 — herr Berndtsons parti har alltid solidariserat sig med dem som använt terrorn och förtrycket som vapen. Herr Svensson i Eskilstuna medger indirekt det som utskottets kansli kommit fram till: att man i sex av de senaste nio valen hade fått en majoritetsregering med nuvarande kammaroch valsystem. Det var ingen stor skillnad mellan riksdagsval och kommunalval med det gamla systemet alla dessa val var riksval med tanke på att första kammaren valdes via landstingen. Nu har herr Svensson skaffat fram en statistik som ger en något annan bild därför att han går tillbaka ända till början av 1940-talet. Men vilken statistik man än använder står det klart att Arne Gadds och Olle Svenssons påstående är falskt, när man i en motion säger att nuvarande valsätt främjar en ”permanentning av minoritetsparlamentarismen”. Anledningen till att herr Svensson kommer med sådana vilseledande beskrivningar av valsättets verkningar är naturligtvis att han är motståndare till riksproportionalismen. Han vill ha majoritetsval i enmansvalkretsar för att den vägen tvinga fram ett tvåpartisystem. I sitt jungfrutal i riksdagen talade han om det här. Jag förde en debatt med honom den 29 februari 1969 i andra kammaren då han sade: ”Jag själv kommer att fortsätta att kämpa för majoritetsval och tror att jag där kommer att ha bättre framgång.” Jag tycker att herr Svensson gott kan få kämpa för majoritetsval, men han bör göra det med öppet visir och inte låtsas att det är omtanke om det proportionella valsättet. Så till frågan om utskottsutfrågningar. Jag har träffat många journalister med olika politisk färg som har sagt att det är synd att de inte får lyssna på dessa utfrågningar som, efter vad de har hört, ibland är mycket intressanta. Det är ledsamt att folkpartiets krav på offentliga utskottsutfrågningar inte har drivits igenom, menar de. Herr Svensson är journalist. Men i den här frågan är det helt uppenbart att han inte alls agerar som tidningsman utan i stället uppträder som en trogen försvarare av den socialdemokratiska konservatismen i författningsfrågorna.

Fru talman! Till det sista vill jag säga att jag här har propagerat för ökad insyn från pressen i de viktiga delarna när det gäller överläggningar och beslutsprocess inom utskotten. Givetvis måste det ske i efterhand men — jag yrkar på det — så tidigt som möjligt. Kompletterande utfrågningar, som alltså i muntlig form skall göra det möjligt för utskott att belysa frågor, har inget nyhetsintresse för tidningsmännen. Herr Ahlmarks exempelsamling är för bedrövlig! Han plockar fram exempel från den tid då socialdemokraterna var i koalition med centerpartiet. Han tar upp två val, nämligen 1962 och 1968 års val, då socialdemokraterna fick 50,5 procent och 50,1 procent av rösterna. Jag är glad om herr Ahlmark betraktar detta som normala efterkrigsval som utgångspunkt för den argumentation som han här har fört. Sedan påstår herr Ahlmark att jag skulle vara försåtlig. Är jag försåtlig när jag argumenterar för vad jag tror är politiskt möjligt i dag! Han säger själv att jag aldrig dolt att jag är principiell anhängare av majoritetsval i enmansvalkretsar. Nyligen påpekade herr Ahlmark att jag höll mitt jungfrutal i den frågan. Men i fråga om majoritetsvalen det vill jag framhålla för herr Ahlmark är det jag som företräder en gammal liberal tradition. Den store liberale ledaren Karl Staaff var den som vid sidan av Hjalmar Branting kämpade för politisk demokrati. Han var en övertygad anhängare av den engelska parlamentarism som herr Ahlmark baktalar. En av förutsättningarna för den var att nationens splittring i småpartier förhindrades genom majoritetsvalen. Det var en effektiv spärr mot överrepresentation, varigenom stora partier fick ökade möjligheter att erövra majoriteten i underhuset. På grundval av en sådan enhetlig parlamentsmajoritet skulle en regering bildas, som var och kände sig vara parlamentets viktigaste utskott. Staaff skildrade många gånger hur effektivt ett sådant system arbetade med ett parti, regeringspartiet, som ledde administrationen och utredningsarbetet, medan oppositionen vid varje tillfälle hade chansen att kasta regeringen ut ur regeringsbyggnaden. Effektivitet och folklig kontroll förenades enligt Karl Staaff i den engelska parlamentarismen till en lycklig enhet. Det är trist att en av hans sentida efterträdare i riksdagen med liberalt förtecken anser förord för en sådan ordning vara uttryck för antidemokratiska syften. Det är jag som tar Karl Staaff i försvar mot herr Ahlmarks gyckel.